Fru talman! Riksrevisionen har granskat regeringens hantering av den särskilda löneskatten för äldre och huruvida reformen har uppnått sitt syfte. Riksrevisionen har kommit fram till att så inte är fallet och att erforderliga utvärderingar bör göras. Centerpartiet har med anledning av regeringens skrivelse i ärendet skrivit en följdmotion där vi framför att regeringen ytterligare bör följa upp och utvärdera löneskatten. Utan att initiera en debatt i ärendet vill jag härmed enbart yrka bifall till vår reservation i ärendet.

Fru talman! På samma tema tänker inte heller jag initiera någon debatt i ärendet, utan jag har fått i uppdrag att å utskottets vägnar endast yrka bifall till utskottets förslag och avslag på motionen.